Fru talman! Monica Green har frågat mig om jag avser att verka för att utvidga ROT-avdraget till att även gälla flerfamiljshus och hyresrätter. Hon har i interpellationen även påstått att jag inte avser att använda ROT-avdraget som en del i omställningen till ett klimatsmartare boende och ett mer klimatanpassat Sverige. Jag vill börja med att understryka de viktiga och långsiktiga strukturella skäl som ligger bakom dagens system med skattereduktion för hushållsarbete och ROT-arbete. Skattereduktionen syftar till att minska svartarbetet och att öka hushållens eget arbetsutbud. Genom ROT-avdraget får hushållen en möjlighet att köpa tjänster som de tidigare har utfört själva eller köpt på den svarta marknaden. Eftersom skattereduktionen har den här inriktningen är det naturligt att den bara gäller för arbete som hushållen betalar och alltså ges till personer som har det faktiska underhållsansvaret för bostaden. För en hyresfastighetsägare är dessutom ROT-kostnader redan avdragsgilla. Om ROT-avdraget även skulle omfatta hyresrätter skulle det kunna medföra att underhållsansvaret endast övervältras på hyresgästen, eventuellt i utbyte mot sänkt hyra. Det skulle rent av kunna få en negativ effekt på hushållens arbetsutbud. Om de sammanlagda utgifterna för underhåll inte ökar uteblir stimulanseffekten helt medan skatteintäkterna minskar. De här övervägandena har lett till den avgränsning som har gjorts. Jag anser att det är en rimlig avvägning. När det gäller renoveringar som syftar till att uppnå en minskad förbrukning av energi vill jag påpeka att personer som bor i villor eller har fritidshus redan i dag kan få ROT-avdrag för sådana arbeten. Även personer som bor i bostadsrätt kan få skattereduktion för energibesparande ROT-arbeten i den mån det är åtgärder som bostadsrättsinnehavaren svarar för.
Fru talman! Även i den här frågan har Anders Borg ändrat uppfattning. För två år sedan stod Anders Borg här i kammaren i en interpellationsdebatt och läxade upp mig och talade om varför ROT-avdraget inte kunde vara permanent och hur viktigt det var att använda ROT-avdraget som en åtgärd i lågkonjunktur. Men hör och häpna! Nu står Anders Borg här och pläderar för att ROT-avdraget inte ska tas bort i högkonjunktur. Som följd kan det bli överhettning på priser och så vidare, och det vet Anders Borg mycket väl, eftersom han själv har haft den uppfattningen tidigare. Men det är inte ovanligt att Anders Borg ändrar uppfattning och sedan pläderar och duperar lyssnarna med den åsikt som han har för tillfället. Jag är inte förvånad. Nu skulle vi prata om att ROT-avdraget skulle kunna gälla även för hyresrätter, eftersom det redan gäller för villaägare och för dem som äger sitt hus, som Anders Borg själv räknar upp. De kan bygga om sina hus med miljösmarta åtgärder, men inte de som inte äger något. Till och med i sin uppläsning borde Anders Borg höra skillnaden ur ett klassperspektiv. Om man inte äger någonting har man inte möjlighet att påverka sin bostad så att den blir klimatsmartare, fräschare och anpassad till framtiden och så att det blir trevligare att bo i området. Så är det med den borgerliga regeringens politik, klyftorna ökar. Även med ROT-avdraget ökar klyftorna, precis som de gör med de gigantiska skattesänkningar som ni har gett bort till dem som har det allra bäst. Nu fungerar även ROT-avdraget på det sättet. Vi rödgröna har kommit överens om att vi skulle kunna bygga om 40 000-50 000 lägenheter i flerfamiljshus för att de ska kunna totalrenoveras. Det är jobbsmart. Vi rödgröna sätter jobben först, Anders Borg. Vi tycker att man i lågkonjunkturer kan använda sig av sådana typer av ROT-avdrag för om och tillbyggnad. Man kan passa på att se till att byggnadsarbetarna får jobb. Alla dem som tillverkar luckor och vad det nu är som man byter får också jobb. Till exempel kan Marbodal i Tidaholm sälja köksluckor. Det är smart att göra i lågkonjunktur. Vi vill även införa ett skol-ROT. Det finns väldigt många skolor som är nedslitna och skulle behöva klimatanpassas, miljöanpassas och göras mycket modernare än vad de är i dag. De är mycket nedslitna. Det hade varit väldigt smart att införa ett sådant ROT-avdrag och använda sig av lågkonjunkturen. Eftersom Anders Borg ändrar uppfattning så ofta kan jag tänka mig att det kanske kommer under nästa lågkonjunktur, om det nu blir så illa att den borgerliga regeringen får fortsätta. Vi får hoppas att det inte blir så. Vi vill ha en mer jämlik och rättvis fördelning i det här landet. Alltså behöver vi en rödgrön regering.
Fru talman! Låt oss börja med att konstatera att ROT-avdraget är en mycket effektiv åtgärd när det gäller att skapa förutsättningar för jobb i en lågkonjunktur men också i en högkonjunktur. Det är för att det minskar skattekilen som gör att det lönar sig bättre att köpa tjänster och att köpa tjänster vitt. Det är det som gör att så många konstaterat att ROT-avdraget är en väl fungerande modell, precis som RUT-avdraget. Som konjunkturåtgärd är det en helt annan sak att införa bostadssubventioner för att upprusta hyreshus. Det är enligt de bedömningar som görs på Finansdepartementet den minst effektiva konjunkturpolitiska åtgärd man kan genomföra. Det är den dyraste åtgärd för att förstärka konjunkturen som vi har tittat på. Det kostar fyra gånger så mycket för varje jobb som många andra åtgärder. Det beror på att huvuddelen av renoveringarna skulle ske i vilket fall som helst. Det blir i huvudsak så att man övertar kommunala fastighetsbolags underhållsansvar. Detta har konstaterats vid upprepade gånger. Till det kommer att vi måste sätta ett stort frågetecken för hur Socialdemokraterna tänker om tajmningen. Detta är en statsstödspliktig åtgärd. Den måste följaktligen prövas av EU-kommissionen. Det betyder att den möjligtvis kan träda i kraft 2012 eller 2013. Rimligen betyder det att åtgärden kommer när konjunkturen har vänt uppåt och tillväxten är stark. Det är väldigt svårt se hur man kan förorda en sådan åtgärd. Den är komplicerad att genomföra, är mycket kostsam och har väldigt små effekter på jobben. Sätter man jobben först ska man föreslå effektiva åtgärder som ROT för hushåll som minskar skattekilen. RUT för hushåll är ännu mer effektivt. Det minskar skattekilen och gör att människor får jobb. Nu säger Monica Green helt plötsligt att Socialdemokraterna sätter jobben först. Det är synd att den insikten inte kommit tidigare, till exempel när man lagt fram förslaget om att höja arbetsgivaravgifterna för unga med 15 procentenheter. Tittar man på livsmedelsbutik här i Stockholm med tio anställda handlar det om en kostnadshöjning på 420 000 kronor. Det är klart att det skulle leda till att färre människor får arbete. Det kan inte kompenseras med att det skapas några hundra jobb genom mycket kostsamma åtgärder med subventioner för att renovera hyreshus. Det är en ineffektiv åtgärd som är statsstödspliktig och följaktligen inte kan träda i kraft förrän vi är inne i nästa högkonjunktur. Därför är det rimligtvis så att man bör avvisa denna märkliga åtgärd.
Fru talman! Det är precis som att vi inte ska lägga fram förslag när vi är i opposition. Vi vill visa väljarna att vi vill något mer och sätter jobben först. Vi gör inte som en statsminister. Fredrik Reinfeldt står i tv och säger att det är en synvilla att vi har en ungdomsarbetslöshet. Vi har en statsminister som är fullkomligt förblindad och inte ser att var fjärde ungdom går arbetslös. Han påstår att det bara är tricksande med statistik. Han vet inte hur ungdomarna har det. Ni lever inte i verkligheten. Anders Borg säger sedan att det inte ger några jobb med ROT-avdragen eftersom de tar för lång tid att införa. Varför har ni inte tänkt på det innan? Hela tiden har ni mycket långsamt försökt att återinföra det som ni orättvist tog bort när ni vann valet. Sedan inser ni: Oj då, det blev visst fel. Nu får vi rätta till det. Även detta skulle man kunna rätta till. När det gäller ungdomsarbetslösheten vet Anders Borg mycket väl att Finanspolitiska rådet totalt avvisar det utsmetande av skattepengar som den borgerliga regeringen gör i stället för att rikta pengarna till de arbetslösa ungdomarna. Det skulle vara mycket mer effektivt enligt Finanspolitiska rådet. När det gäller dessa åtgärder skulle det innebära två smarta åtgärder samtidigt. Vi skulle vinna för miljöns skull. De som bor där skulle få fräschare lägenheter. Det skulle inte bara gälla dem som äger någonting, som Anders Borg tydligen vurmar för, utan även dem som bor i hyreslägenheter. För miljön är det bra, och för de boende är det bra. Dessutom ger det jobb. Anders Borg säger att det tar för lång tid att införa. Men ni hade kunnat tänka på det innan och lyssnat på oss i oppositionen tidigare så att det inte hade blivit en sådan eftersläpning. Vi måste kunna lägga fram de förslag som vi tycker är vettiga under den tid som råder just nu. Annars blir det orimligt för väljarna att kunna ta ställning. Det är därför vi har lagt fram förslaget om ett skol-ROT där vi renoverar skolor som är nedslitna och ett miljöanpassat ROT-avdrag till hyreslägenheter. Det skulle vara oerhört effektivt. Jag beklagar att Anders Borg har en egen partikamrat som inte vill se ungdomsarbetslösheten utan tror att det är en synvilla. Jag beklagar också att ni har misslyckats totalt med ungdomsarbetslösheten. Ni säger att ni ska ha kvar era åtgärder eftersom våra är sämre. Ni har ju misslyckats. Det är ni som styr landet just nu. Det är ni som har misslyckats med ungdomsarbetslösheten. Detta är ett sätt att se till att vi för fler arbeten och klimatsmartare boenden. Men det behövs många fler åtgärder för att komma till rätta med bland annat ungdomsarbetslösheten. Ni skulle ha lyssnat på oss rödgröna långt tidigare.
Fru talman! Låt oss åter konstatera det vi vet. En investeringssubvention för att renovera hyresfastigheter är en av de minst effektiva konjunkturåtgärderna man kan uppfinna. Kostnaderna enligt Finansdepartementets bedömningar ligger på i storleksordningen 4 miljoner per arbetstillfälle. Skälet till att det är så är att när man har tittat på frågan och bedömt det landar man i att ungefär 80 procent av investeringsstödet går till renoveringar som skulle ha genomförts i vilket fall som helst. Trots att det har klargjorts gång efter annan att det är det minst effektiva konjunkturstödet återkommer Monica Green och Socialdemokraterna med förslaget. Låt oss klargöra att en statsstödsprövning görs efter att man har arbetat fram en lagrådsremiss, som är den beslutsprocess som sedan ska leda till en proposition. Det är en process som kan ta någonstans mellan två och tre år innan man är framme vid ett förslag. Att använda en åtgärd som har en beslutsprocess på två till tre år som en konjunkturpolitisk åtgärd är naturligtvis helt uppåt väggarna. Det hade inte spelat någon roll om vi hade satt i gång den processen 2009 eller 2010. Det är i varje fall en åtgärd som inträffar väl efter att lågkonjunkturen är passerad och man är på väg in i en återhämtning. Det är det som är skälet till att det är en åtgärd som är ineffektiv och som skulle ha effekter vid fel tidpunkt. Det skulle vara en uppenbar risk att vi hamnade i samma sits som man har sett i Spanien, Grekland och Portugal. Man driver med subventioner upp en byggindustri som sedan leder till en överhettning som gör att den till slut kraschar. Det leder till den arbetslöshet som vi ser i dessa länder, Grekland, Portugal och Spanien. Låt oss också konstatera att vi har en tillväxt på 3 procent i Sverige. Det är den högsta rapporterade i Europa, högre än i USA och högre än i de andra europeiska länderna. Socialdemokraterna har sagt att ROT ska vara ett tillfälligt stöd. Jag antar att man nu kan få beskedet att ni före valet vågar erkänna att ni ska ta bort ROT-system. Det har ni ju sagt; det ska vara tillfälligt och det ska tas bort när vi har en återhämtning. Nu har vi en återhämtning, och då väcks frågan. Men vi vet att det kostar jobb. ROT-systemet är varaktigt ett effektivt system. Det skapar någonstans mellan 5 000 och 10 000 arbetstillfällen. Det har av alla bedömare bedömts vara en långsiktigt bra åtgärd eftersom det minskar skattekilen och leder till att fler människor kommer i arbete. Men Socialdemokraterna har som grundläggande idé att tillsammans med De rödgröna höja skatterna för människor som arbetar för att i stället bygga ut bidragssystemen. Monica Green säger att vi har misslyckats med ungdomsarbetslösheten. Vi har hög ungdomsarbetslöshet. Det är naturligtvis någonting som vi måste arbeta aktivt för att motverka. Vi vill satsa på utbildning. Vi vill underlätta för yrkesutbildningar. Vi har gjort stora utbyggnader av utbildningssystemet. Men det väcker frågan om 15 procents höjning av arbetsgivaravgifterna. Låt oss ta en livsmedelsbutik i Stockholm med tio heltidstjänster med människor under 26 år. Det blir 470 000 i höjda kostnader. Vem ska betala dem? Det finns ingen lönsamhet som kan bära det. Det måste gå på konsumtenterna, och om inte de ska bära det måste man ta det i minskad personal. Och vad händer om man höjer kostnaden för att anställa unga människor så dramatiskt - så mycket att det faktiskt motsvarar hela arbetsrörelsen? Det faktum att fackföreningen och arbetsgivarna har träffat ansvarsfulla avtal är ingen anledning för Socialdemokraterna och De rödgröna att slå till med en kostnadschock som skulle slå mot ungdomsarbetslösheten. Nej, den åtgärd vi talar om är den minst effektiva och en av de dyraste man kan genomföra och den kan inte genomföras förrän det inträffar en högkonjunktur. Följaktligen är det inte ett förslag som bör genomföras.
Fru talman! Det är häpnadsväckande när Anders Borg står här och talar emot sig själv. Först säger han att ROT på hyreslägenheter är så ineffektivt och ger så lite jobb och att det absolut inte går att genomföra. Det är så krångligt, och det tar flera år, säger han. Sedan vänder han blad och säger: Men för villor är det jätteeffektivt! Då ger det så många jobb och då är det så smart att göra det. Man hör vems ärenden Anders Borg går. Inte gäller det dem som bor i hyreshus i alla fall. Det är alldeles uppenbart. Vi behöver ha en politik för hela landet och för människor som bor i bostadsrätter, villor eller hyresrätter. Man borde ha liknande villkor. I dag är det inte så, Anders Borg. Sedan kommer Anders Borg in på ungdomsarbetslösheten. Han erkänner att han har misslyckats. Han säger att det är jättedumt att vi har var fjärde ungdom arbetslös i dag. Han påstår också att det skulle vara så bra åtgärder ni själva har gjort. Men i praktiken och i verkligheten har det visat sig att er politik inte fungerar. Finanspolitiska rådet och flera olika bedömare påpekar att det skulle vara mer effektivt att använda pengarna till att rikta dem till de ungdomar som är arbetslösa. Gång på gång har Anders Borg fått påpekanden om att det vore bättre och mer effektivt att rikta stödet än att smeta ut det på det otillbörliga sätt som regeringen gör. Ändå håller han fast vid en politik som uppenbarligen inte har fungerat. Det skulle vara bra om ungdomar fick arbete, och det skulle vara bra om hyreslägenheter kunde repareras i lågkonjunktur. Det skulle vara bra om vi hade en rödgrön regering, för då skulle vi sätta jobben först och inte som nu ha en passiv regering som inte gör någonting.
Fru talman! Låt oss igen försöka klargöra detta. I Finansdepartementets bedömningar gjorda av våra opolitiska tjänstemän är ett investeringsstöd för hyresrätter den mest ineffektiva och dyraste åtgärd vi har tittat på. Det sammanhänger med att om vi ger 4 miljoner, 5 miljarder eller vad vi nu kan ta för belopp, går 80 procent av stödet till renoveringar som skulle ha genomförts i vilket fall som helst. 80 procent av kostnaden har alltså ingen effekt på sysselsättningen. Då undrar Monica Green hur det kan komma sig att ROT till privatbostäder kan ha en annan effekt. Det beror på att när man inför ett avdrag får man in svartarbete i vit sektor. Då får vi alltså in skattepengar. Det kan också vara så att vi med tjänster köpta av professionella byggare ersätter sådant som annars skulle ha utförts av den enskilde. Och vi har ju inte skatt på den enskildes fritidsarbete, även om jag förstår att det vore lockande för Socialdemokraterna. Av det skälet är det en effektiv åtgärd. I ett land med höga skattekilar är den typen av lättnader för tjänstesektorn avgörande. Det är därför både RUT och ROT skapar så många tusen jobb och det är därför det är så farligt att Socialdemokraterna vill avskaffa både RUT och ROT. Låt mig förklara detta en gång till: Därtill är denna åtgärd som konjunkturpolitisk åtgärd statsstödspliktig. Statsstödsprövning görs på lagrådsremisser och därefter lägger man fram en proposition. Det är alltså en åtgärd som inte kan träda i kraft under en lågkonjunktur eftersom lågkonjunkturer inte varar i tre fyra år utan under väsentligt kortare tid. Vi har hög ungdomsarbetslöshet. Det finns inte en människa som kan tro att den blir lägre av att vi höjer skatten på att anställa människor under 26 år med 15 procent. För en liten livsmedelsbutik blir det 400 000 i skattehöjning. Det är en politik som skulle ha förödande effekter på sysselsättningen, och det är en politik som bör avvisas.